Herr talman! Den öppna läkarvårdens jour har behandlats i det utskottsutlåtande som här föreligger. Det är en ur flera synpunkter besvärlig fråga som vi motionärer tagit upp, och lösningen av dessa problem är tydligen också mycket svår. Det som vi hårdast har velat trycka på här är lösningen av jourtjänsten i de städer inom landstingen som har mer än 15 000 invånare och där städerna själva har måst ta itu med denna fråga. Men vi har även i övrigt när det gäller jourtjänsten velat anföra synpunkter i anledning av de problem som uppstått. I utskottsutlåtandet har åberopats vad medicinalstyrelsen och Landstingsförbundet har sagt, nämligen att frågan nu är föremål för överläggningar och att någon utredning i anledning av detta inte skulle vara behövlig. Vi är medvetna om att det inte är praxis att man tillsätter en ny utredning när en fråga redan utreds. Jag hoppas emellertid att de överläggningar som nu förs skall medverka till att lösa detta mycket svåra problem. Läkarförbundet har tillstyrkt att frågan utreds. För att få en lösning krävs förhandlingar och överenskommelser mellan de berörda kommunerna och de privatpraktiserande läkarna. Sådana förhandlingar pågår på en del håll och representanter för Läkarförbundet har lämnat sin medverkan. Läkarförbundets representanter har förmodligen till medlemmarna framfört synpunkter på jourtjänstens besvärande problem, De erfarenheter som Läkarförbundet har haft har förmodligen legat till grund för dess tillstyrkan av motionärernas krav på utredning. Tills frågan har lösts blir det allmänheten som får sitta emellan. Svårigheterna gäller framför allt jourtjänsten nattetid och över helger, då det är svårt att få tag på läkare, Avslutningsvis vill jag uttala den förhoppningen att de överläggningar som nu förs påskyndas så att problemet löses så snabbt och positivt som möjligt. Jag har, herr talman, utöver utskottets utlåtande, intet yrkande.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av att jag är medmotionär i denna fråga. Jourtjänsten i den öppna läkarvården är ett mycket allvarligt problem på många platser. Det går inte att få hjälp till en sjuk människa utan man nödgas i många fall forsla vederbörande till närmaste sjukhus. Detta skapar givetvis olägenheter på sjukhusen, där man förut har full belastning. Medicinalstyrelsen, som har yttrat sig i denna fråga, har framhållit att detta problem är mycket besvärande. Motionärerna vet mycket väl att svårigheterna bottnar i den stora läkarbrist som rå der. Men vi har ansett det angeläget att stöta på för att försöka få en bättring till stånd. Landstingsförbundet och Stadsförbundet har föreslagit Kungl. Maj:t att vidta snara åtgärder i syfte att åstadkomma en förbättring. Förhandlingar pågår nu och Läkarförbundet har tillstyrkt att frågan blir föremål för utredning. Med anledning härav har jag, herr talman, intet yrkande.

Herr talman! Som medskyldig till motionsyrkandet om Ringenäs skjutfält vill jag göra ett par kommentarer till utlåtandet. Jag vet att förläggningen av skjutfältet vid Ringenäs föregicks av prövning där flera olika platser på hallandskusten alternativt ställdes mot varandra. Men jag själv och många med mig ser numera med ökad tvekan på att skjutfältet är placerat just på denna plats. Det har nämligen ägt rum en väsentlig förändring inom detta område under de senaste femton, tjugu åren. Detta gäller såväl befolkningssom bebyggelseutvecklingen. I den närmast berörda kommunen — Söndrum -— har befolkningen mer än fördubblats sedan 1950, och den permanenta bebyggelsen har ökat väsentligt även i skjutfältets omedelbara närhet. Dessutom har fritidsbebyggelsen vuxit kraftigt. Det kan för övrigt beträffande just fritidsbebyggelsen förtjäna att framhållas, att många av dessa fritidshus är eller lätt kan bli av den standard att de kan tjäna som årsbostäder, Detta är en utveckling som vi måste räkna med i fortsättningen. Att vi fått och kommer att få ökad byggnation inom detta område beror på att området — det ligger 10 kilometer utanför Halmstad — är välbeläget och attraktivt. Men det är just detta som skapar underlag för olika bedömningar av skjutfältets lokalisering. Försvarets fastighetsnämnd har i ett yttrande över förslag till regionplan för halmstadsområdet framhållit — yttrandet är återgivet i utskottsutlåtandet — att skjutövningarna vid Ringenäs bör kunna minskas under sommarmånaderna för att man på det sättet skall ta hänsyn till fritidsbebyggelsen. Detta vill jag notera.

Jag har svårt att föreställa mig att kommunalmännen i Harplinge och Söndrum vill eller kan förhindra en fortsatt byggnation.

Men detta ger mig ingen större anledning att tro på någon ändring beträffande Ringenäs skjutfält. Detta inte minst därför att det den 18 oktober i år, alltså för några veckor sedan, i Halmstad hölls ett sammanträde, där planeringen för en fortsatt utbyggnad av anläggningarna i Ringenäs dryftades. Enligt uppgift i pressen i samband med detta sammanträde har fortifikationsförvaltningen redan projekterat bl.a. en ny matsalsbyggnad för en summa på omkring 1 miljon kronor. Detta tyder på att vi kan räkna med att investeringsönskemål på Ringenäs snart aktualiseras även här i riksdagen. Skulle en sådan utbyggnad av anläggningarna genomföras, blir en omlokalisering av Ringenäsfältet helt omöjliggjord, trots att fältet ligger mitt i ett mycket expansivt område. Vad jag nu anfört gör att jag gärna skulle se, att en utredning om Ringenäs gjordes mer förutsättningslöst än vad som nu synes vara fallet. Med den utgångspunkten, herr talman, anser jag mig ha skäl att yrka bifall till reservationen av herrar Söderberg och Rönnberg.

Herr talman! När man gjorde markförvärven för skjutfältet vid Ringenäs 1943 och 1951 gjorde man också ingående undersökningar om lämpligheten av att förlägga ett skjutfält till detta område. Man fann vid dessa undersökningar att detta var, som man uttryckte det, den enda lämpliga platsen på västkusten för luftvärnsskjutningar. Mycket har väl, som herr Josefsson sade, hänt på västkusten sedan dess, men förändringarna är ju inte på något sätt koncentrerade till området kring Ringenäs skjutfält, utan de omfattar västkustområdet över huvud taget. Detta gör att det föreligger stora svårigheter att flytta detta skjutfält till någon annan del av kuststräckan. 1965 anmälde emellertid fortifikationsförvaltningen till Kungl. Maj:t att man höll på att uppgöra en regionplan för halmstadsregionen och hemställde att försvarets fastighetsnämnd skulle utreda de intressemotsättningar som förelåg mellan den civila samhällsplaneringen och försvaret på grund av dess behov av övningsområden. Detta är ju ett motsatsförhållande som vi väl känner till från andra håll. Ett sådant uppdrag fick också fastighetsnämnden. Man har inför första avdelningen i statsutskottet redovisat resultatet av detta arbete, och därvid visat att man i många avseenden kunnat gå de civila intressenterna till mötes, inte när det gäller Ringenäs men när det gäller andra områden som militären haft intresse av och tidigare förfogat över i halmstadsregionen. Man har alltså genom att släppa ifrån sig dessa områden kunnat medge en allmän utveckling av halmstadsområdet som är nog så viktig. Motsättningarna finns däremot kvar när det gäller Ringenäs skjutfält. Den civila samhällsplaneringen önskar där få till stånd ett strövområde och vill dit kunna förlägga en hotellrörelse och ett servicecentrum för fritidsverksamhet.

Detta har alltså varit ett problem för fastighetsnämnden. I stället har man nu gått så till väga — detta har herr Josefsson redan berört — att man försökt nedbringa omfattningen av skjutningarna. Det tycks vara möjligt att inskränka skjutningarna under två månader just under den tid då fritidsverksamheten är som mest intensiv, nämligen från den 15 juni till den 15 augusti. Dessutom skall man försöka minska frekvensen av skjutningarna med infanterivapen. Man har alltså gjort vad man har kunnat för att minska olägenheterna. Herr Josefsson tog sedan upp ett uttalande från fastighetsnämnden om önskvärdheten för försvaret att sträcka ut sina tentakler även till områden utanför skjutfältet för att ingen bebyggelse skall kunna ske där. Det är en fråga som får prövas i annat sammanhang och om vilken de civila myndigheterna måste få säga sin mening, och på denna punkt får ju riksdagen tillfälle att återkomma. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag kan instämma med motionärerna i denna fråga i att de omfattande vapenstölderna i de militära förråden är ett stort och allvarligt problem och att åtgärder bör vidtas för att om möjligt eliminera dessa stölder. Från utskottets sida har vi erinrat om att sådana åtgärder som syftar härtill redan har vidtagits. Låsanordningar, portar, fönster m.m. har förstärkts. Man har också anskaffat kassuner och vapenkistor för förvaring av vapen och ammunition inne i förråden. Kungl. Maj:t har så sent som den 31 mars i år uppdragit åt överbefälhavaren att i samråd med fortifikationsförvaltningen och rikspolisstyrelsen föranstalta om en skyndsam utredning i frågan. En sådan har också verkställts och överbefälhavaren har redan den 11 oktober redovisat utredningsresultatet. Motionsvis hade föreslagits att man skulle centralisera förråden av handeldvapen. Det spörsmålet har också prövats av utredningen. Man har därvid funnit att en sådan åtgärd skulle medföra mycket allvarliga konsekvenser för mobiliseringsberedskapen. Beträffande vissa handeldvapen har man dock ansett att en viss centralisering bör ske. Som slutomdöme säger överbefälhavaren att de av utredningen föreslagna åtgärderna kommer att medföra en snabb och betydande förbättring av inbrottsskyddet. Med anledning av vad som sålunda i denna mycket allvarliga fråga har förekommit anser sig utskottet böra hemställa om avslag på motionerna, och jag skall be att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vi vet ju alla att det här i kammaren är ett fåtal ledamöter som använder kortare tid än fem minuter för sina anföranden. De som talar längre än en halvtimme är inte heller så värst många. Det är å andra sidan en betydligt större grupp som använder låt oss säga 5—15 minuter eller 25—30 minuter för sina anföranden från talarstolen. Tidsåtgången slutligen för det största antalet anföranden torde ligga mellan 15 och 25 minuter.

I det exempel jag nämnde här skulle sådana inflytelser t.ex. kunna vara regler om tidsbegränsning eller — det är naturligtvis fullkomligt otänkbart! — ingripanden från talmannens sida. Men om vi sedan skulle göra en likadan statistik över längden på de anföranden som de 24 ledamöterna på stockholmsbänken höll under 1966 års riksdag skulle vi finna, att stockholmarnas kurva inte alls stämmer överens med hela kammarens för de senaste tio åren.

Herr talman! Detta oss näraliggande exempel kanske kan lära oss något om hur den s.k. relativa betygsättningen i skolan skall och måste tillämpas. Få människor som befinner sig utanför experternas krets har hittills satt sig in i de vådor för rättvisan mellan de enskilda eleverna, som en felaktig tillämpning av det nya betygssystemet kan leda till. Det verkar emellertid som om ailt flera elever och föräldrar nu börjar reagera mot detta betygssystem, då de erfar vilka orimligheter och grova orättvisor som blir följden av felaktig tillämpning.

Enligt läraren skulle den statistiska fördelningskurvan inte annars stämma med ritningarna. För alla som försökt sätta sig in i hithörande problem står det givetvis fullt klart, att den lärare som resonerar på det sättet grovt har missuppfaitat hela systemet, men tyvärr är det inte någon ovanlig företeelse. Den statistiska fördelningskurvan gäller lika litet för ett så begränsat material som stockholmsledamöternas anföranden här i kammaren under ett riksdagsår som för betygen i en enskild skolklass. Detta gör att normalfördelningen enligt den Gausska kurvan för betygen inte skall eller kan följas slaviskt i den enskilda klassen, vilket också framgår av gällande anvisningar för betygsättningen i skolan. Om en klass inte är representativ — t.ex. om där finns speciellt många genier — skall detta få utslag däri att läraren ger flera femmor, alltså flera högsta betyg i den klassen, än enligt normalfördelningsnormen. Men det hindrar inte att den totala betygsstatistiken för året och för den åldersgruppen erhåller ett normalt utseende enligt den Gausska kurvan. Den statistiska slagsidan — om jag får använda det uttrycket — inom geniklassen kompenseras nämligen i det stora materialet av utslag åt andra hållet i mindre genibetonade klasser. På vissa håll hyser man tyvärr en övertro på möjligheterna att stödja betygsfördelningen i en klass på statistiska sanningar. Jag är övertygad om att man då glömt bort att dessa statistiska sanningar bara gäller för mycket stora material. Nu tror jag emellertid inte att vi skulle vinna någonting på att riva upp eller helt förändra systemet med den relativa betygsättningen. Det har tillämpats alltför kort tid för att vi skall kunna ha bildat oss en så negativ uppfattning därom att vi nu kan slå ut systemet. Å andra sidan är det utomordentligt angeläget och nödvändigt att kunskap om de principer som gäller för de statistiska sanningarna sprides bland dem som skall tillämpa betygssystemet. Det är för att också riksdagen skall ge uttryck åt uppfattningen att lärare, rektorer och skolmyndigheter måste bibringas dessa kunskaper som jag fogat en blank reservation till förevarande utskottsutlåtande. Jag har därmed velat signalera att jag från denna plats önskat gör ett klarläggande.

Herr talman! Eftersom jag är motionär i detta något intrikata ärende vill jag ta några minuter av kammarens tid i anspråk. Vad herr Turesson här anfört kan i korthet tjänstgöra som en teckning av bakgrunden till vår motion. Det råder nämligen ute i landet stor oklarhet om tillämpningen av betygssystemet. Det förekommer faktiskt ganska upprörande fall där elevens möjligheter framöver får sitta emellan. En elev kan t.ex. få besked av sin lärare att han egentligen är lika duktig som sin kamrat men att det tyvärr inte finns utrymme för att ge dem bägge lika högt betyg. Eleven får därför en lägre siffra än han egentligen är förtjänt av. Anledningen till detta är helt enkelt att vederbörande lärare inte har blivit riktigt på det klara med att vederbörande skall sätta betyg efter elevernas kunskaper, oavsett hur betygen i Öövrigt fördelar sig i klassen. En elev som råkar komma i denna situation kan få försämrade möjligheter till vidareutbildning. Jag är medveten om att vi på detta område aldrig kommer att uppnå fullständig rättvisa. Det är människor som skall göra bedömningarna och sätta betygen, alltså värdera andras prestationer. Någon millimeterrättvisa är därför inte möjlig så länge betygssystemet existerar, och jag förmodar att vi skall behålla det ännu någon tid framöver. Man kan naturligtvis tänka sig — vilket också framskymtar i utskottets skrivning — att betygsättningen skulle kunna underlättas genom flera standardprov. Fördenskull behövde inte tyngdpunkten i kunskapskontrollen läggas på sådana prov, men något fler standardprov skulle kunna förekomma i exempelvis nionde årskursen för att underlätta övergången till gymnasium och andra högre skolformer. Skolöverstyrelsen medger i sitt yttrande över motionerna att, såsom man uttrycker det, vissa onöjaktigheter med betygssystemets sätt att fungera kan iakttas. Utskottet konstaterar i sin skrivning att intentionerna i fråga om betygsättningen inte har trängt igenom. Utskottet understryker vidare att de procentsiffror som anges som norm icke skall följas slaviskt i varje klassenhet. Jag tycker att detta är så pass klart uttryckt att man kan ställa vissa förhoppningar framöver på informationen i ärendet. Vi skall komma ihåg att det enligt uppgift krävs ett material på tusentals elever för att kurvan över den procentuella fördelningen skall bli utslagsgivande. Det faller därför på sin egen orimlighet att en enskild klassenhet på kanske 25—30 elever i alla enskilda fall skulle kunna uppvisa en sådan kurva. Det kan hända, men tyvärr inträffar det väl alltför sällan, och det är då som problemen uppstår. Jag tror att det är upplysning och information som skall sättas in, och denna verksamhet måste intensifieras. Herr Turesson betonade att irritationen bland föräldrar och elever är stark, och jag skulle vilja tillägga att den är minst lika stark bland lärarna, som skall utföra betygsättningen. Detta är en mycket grannlaga uppgift, som dessutom är mycket noga bevakad, eftersom så mycket står på spel för de elever det gäller. Utskottets skrivning inger emellertid i de väsentliga stycken som påtalats i motionen vissa förhoppningar.

Man räknar efter hur många gånger de yttrat sig, hur många motioner de väckt, hur många interpellationer och enkla frågor de framställt o. s. v. Sedan får man fram ett visst antal nollor i riksdagen, som inte ideligen är uppe och talar. De mest effektiva skulle alltså vara de som talar oftast och längst. Detta visar var svårigheterna med absolut betygsättning och absoluta kunskapskrav ligger. Skall man mäta de absoluta kunskaperna objektivt måste man falla tillbaka på mätbara storheter. Det går att mäta hur ofta en riksdagsman talar, men det går inte att mäta hans insatser i utskott och hans arbete i övrigt. — Lyckligtvis mäter väl inte väljarna sina riksdagsmäns effektivitet på samma sätt som dessa tidningar gör.

Det skulle alltså bli en anhopning av prov de sista månaderna i skolan, som skulle bli värre än den gamla realexamen och studentexamen, som vi varit överens om att avskaffa. Och ändå skulle dessa kunskapsprov bara mäta det som är statistiskt mätbart — icke elevens förmåga till självständigt arbete, till att använda det stoff han har inlärt, till att ta reda på saker och ting o. s. v., som vi nu strävar efter att göra till det viktigaste i den moderna pedagogiken. Vad eleverna duger till därvidlag kan bara den lärare bedöma som haft ele verna hela tiden, som sett dem i arbete och som känner dem väl. Detta kan icke bedömas genom några riksgiltiga prov. Man behöver prov i all undervisning därför att man måste kontrollera var eleven står. Ofta är det viktigare med prov i början av terminerna än i slutet, inte minst för att eleverna själva skall få klart för sig hur pass väl de tillgodogjort sig undervisningen, var luckorna finns, var nya åtgärder behöver sättas in o. s. v. Men dessa prov skall anordnas i nära anslutning till inlärningen och vara helt beroende av de undervisningsmetoder och över huvud taget det sätt att arbeta som tillämpas i skolan. Varje lärare måste alltså ha frihet att själv avgöra när och hur han vill pröva elevernas kunskaper. Sedan måste vi ha vissa rikslikare. Sådana finns först och främst i studieplanerna som talar om, vad man skall ägna sig åt på de olika stadierna. Vidare förekommer ämneskonferenser, kollegier och lärardagar, där lärarna sinsemellan diskuterar hur de skall tillämpa anvisningarna. Men sedan kommer då betygsättningen, som vi aldrig kan undgå, därför att vi måste ha ett urvalsinstrument för nästa stadium i skolan och inte minst ett urvalsinstrument som de framtida arbetsgivarna kan begagna sig av. Detta instrument måste vara någorlunda tillförlitligt — men det blir fråga om en relativ bedömning. När det finns dubbelt så många sökande som platser i gymnasiet är det inte fråga om de praktiska, absoluta kunskapsmåtten utan om en relativ bedömning mellan dem som söker till den spärrade linjen eller som söker ett eftertraktat arbete. Hurudana kunskaper har de i förhållande till varandra? De standardprov vi nu har är inte avsedda att användas för bedömning av den enskilde elevens kunskaper eller begåvning. De är avsedda att ge läraren en uppfattning om huruvida hans egna krav står i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Om en lärare sätter betyg i sin klass efter bästa förstånd och kommer fram till att medelbetygssiffran är 2,8 bör han fråga sig: Är denna klass sämre än genomsnittet enligt min erfarenhet? Annars har jag tydligen satt för snåla betyg. Om vid ett standardprov medelbetyget blir 3,1, måste läraren säga sig att han håller en något för snål betygsskala och bör justera upp betygen en aning för att komma i nivå med de bestämmelser som gäller för landet i övrigt. Om förhållandet skulle vara det motsatta, d. v. s. att hans medelbetyg ligger på 3,4 och klassen vid standardprovet uppnår ett genomsnittsbetyg av 3,1, ligger inte felet hos de enskilda elevernas nivå utan hos lärarens egna krav. Han är litet för generös och bör bromsa upp sin betygsättning. En lärare som gång på gång vid standardproven finner att hans bedömning stämmer med dem kan slå sig till ro och vänta rätt länge innan han nästa gång anordnar dylika prov. Han har tydligen funnit den betygsnorm som är vedertagen. Detta innebär naturligtvis inte att han bör komma fram till samma medelbetyg i alla klasser. Den ena klassen kan ligga mycket högt över den andra. Det bör inte ideligen ordnas standardprov i alla ämnen. Det är inte eleverna utan lärarna som behöver sådana prov för att justera sina betygsskalor.

Det är också mycket viktigt att föräldrarna förstår hur systemet fungerar. Om föräldrarna påtalar att det inte fungerar på ett riktigt sätt bör man vid den skola det gäller ta upp en diskussion om tillämpningen av reglerna för betygsättningen och se till att förhållandena förbättras.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
Herr talman! Låt mig först konstatera det i och för sig beklagliga att fröken Olsson missuppfattat praktiskt taget allt vad jag sade. Den jämförelse jag gjorde med en gruppering av riksdagsmännens anföranden efter deras längd avsåg självfallet inte något sådant som fröken Olsson försökte tolka in däri. Det var inte fråga om att betygsätta riksdagsmännen, utan jag ville bara försöka åskådliggöra en statistisk sats, som kallas Gauss” fördelningskurva, på ett oss närliggande material. Kunskapen om detta matematiska samband är begränsad, men den är nödvändig vid tilllämpningen av det nya betygssystemet och framför allt för dem som skall göra denna tillämpning, nämligen lärarna och skolledarna. Det förhållandet att fröken Olsson så kapitalt missuppfattade saken är särskilt betänkligt, eftersom hon själv är lärare och skall tillämpa systemet i sin tjänst. I det sista som fröken Olsson sade — att om tillämpningen av det relativa betygssystemet är uppåt väggarna, som nu kommit fram, måste vi rätta till det — kan jag helt och fullt instämma, och det innebar i sak redan vad jag sade i mitt första anförande. Det är också därför denna debatt har kommit till stånd.
Herr talman!

Vi tycks alla som har taiat i denna fråga vara ganska överens om att det råder missuppfattningar och villrådighet när det gäller betygsättningen, speciellt i grundskolan, och att missuppfattningarna finns hos både lärare — egendomligt nog — föräldrar och elever. Jag skulle därför vilja återge vad läroplanen för grundskolan säger i detta avseende och samtidigt uttala min förvåning över att de klara ord som där finns vållat så pass mycket av missförstånd och villrådighet. Det heter i läroplanen att fördelningen på olika betygsgrader för samtliga elever i riket i kurser av samma slag bör vara följande: Betyget 1 7 procent, betyget 2 24 procent, betyget 3 38 procent, betyget 4 24 procent och betyget 3 7 procent. Fördelningen följer alltså den kända Gauss-kurvan. Vidare sägs det i läroplanen: Högsta betyg är siffran 5. Betyget 3 ges, när elevens kunnighet och färdighet bedöms som medelgod för den kurs det avser. Begreppet medelgod hänför sig inte till den enskilda klassen eller gruppen utan till ett representativt elevmaterial. Detsamma gäller om spridningen på lägre och högre betygsgrader. Om klassen inte kan anses representativ för den elevkategori den omfattar, bör betygsmedelvärde och betygsspridning i samma mån avvika från vad som angivits ovan. Enligt min mening är dessa ord mycket klara. Ändå visar det sig alltså att det föreligger egenartade missuppfattningar i denna fråga. Man har t.ex. lekt med föreställningen att det skulle kunna finnas en klass med enbart genier och att det enligt läroplanen då skulle vara omöjligt att i ett sådant fall dela ut tillräckligt många betyg 5. Det finns en skrämmande föreställning om att denna normalkurva måste appliceras på varje klass. Enligt skrivningen i läroplanen skall det emellertid vara möjligt att sätta betyget 5 för alla elever, om det nu skulle förekomma något så osannolikt som en klass med bara genier. Från SECO, som intresserar sig mycket för denna fråga, har det gjorts gällande att det har förekommit fall där en elev med en tvåa i ett ämne plötsligt har fått en etta utan försämring av de egna prestationerna. Anledningen skulle vara att en elev i klassen som hade betyget 1 flyttat och att någon var tvingad att så att säga ärva denna etta. Det stämmer inte alls med läroplanens beskrivning av läget. Det görs också skämtsamma antydningar här och var om att t.ex. fyrorna skulle ha tagit slut i en klass. Det gäller alltså för läraren att vid betygsättningen inte försöka åstadkomma en vacker idealkurva för sin egen klass utan hålla sig inom en kurva som är representativ för alla Sveriges studerande i vederbörande årskurs. I den enskilda klassen kan alltså fördelningen avvika från denna idealkurva och ge en helt annan bild. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja säga att skolöverstyrelsen har funnit, att systemet i stort sett har fungerat i enlighet med bestämmelserna, men jag betonar att det ges exempel på att det inte fungerat på ett nöjaktigt sätt. Såvitt jag förstår försöker skolöverstyrelsen bedriva informationsverksamhet. I Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1965/66, nr 52, lämnas ytterligare anvisningar utöver dem som ges i läroplanen. Jag har fattat det så, att det viktigaste hjälpmedlet som finns för närvarande för att underlätta betygsättningen är standardprov. Fröken Olsson har här också varit inne på en beskrivning av dem.

Däremot används de inte för att betygsätta enskilda elever. Om nu en klass i centrala ämnen med standardprov ligger över eller under riksgenomsnittet, så tenderar nivå och spridning att vara desamma också i ämnen utan standardprov — detta har genom undersökningar konstaterats från skolöverstyrelsens sida. Det betyder att nu gällande anvisningar för standardproven, liksom också skolöverstyrelsens anvisningar om betygsjusterande hjälpmedel i årskurs 9, anger att betygsättningen i ämnen med standardprov kan och bör utnyttjas vid betygsättningen även i ämnen utan standardprov. Det finns alltså klargörande uppgifter på denna punkt, men jag tycker liksom herr Elmstedt m.fl. att det behövs upplysning och information både bland lärare och elever och föräldrar för att rådande missuppfattningar skall skingras.

Herr talman! Vid gymnasieintagningen i våras hände det, att det i en stad krävdes 3,4 poäng i medelbetyg för att eleven skulle bli intagen i gymnasiet, medan en elev i en annan stad — ganska närbelägen — kunde komma in på 2,9 poäng. Detta förhållande gjorde att föräldrarna och deras barn började grubbla över hur betygen egentligen kommer till. Tidningarna översvämmades av insändare, och vi har fått uppleva, att det ta fortsätter ännu, fastän lång tid gått efter intagningen. Problemet om betyg och betygsättning har däremot länge varit aktuellt för en tredje kategori vid sidan om föräldrar och barn, nämligen lärarna.

De måste då — vare sig det är så alldeles klart, hur skolöverstyrelsen bedömer problemet, som man här velat göra gällande, eller inte fråga sig: Hur vill man att vi skall sätta betygen? Är det möjligt att uppnå en fullständig rättvisa? Medan vi ännu hade de gamla, nu kasserade bokstavsbetygen, kände en lärare ibland en nästan förtvivlad vanmakt genom detta betygssystems bristande resurser. Jag kan citera vad en känd lärare skrev i samband med försommardebatten: »Hur stort steget är mellan Ba och AB, är en tanke vars strider blott natten i lärarhemmet sett.» Jag tror att det är en riktig uppfattning. Förvisso vore det önskvärt med ett fulllödigare instrument att spela på än enbart skalan A till C. Man önskade också på sina håll innerligt ett sådant instrument. Så tillgrep man såsom en utväg att sätta plus och minus, något som egentligen inte fick göras. Det påstås, att man i Argentina har en hundragradig betygsskala. Jag vet inte om denna uppgift är riktig. I så fall kan man bli ställd inför problemet, om Sven skall ha 63 eller 64 i historia, vilket är ett rätt orimligt avgörande. Å andra sidan uppgår med denna skala det eventuella felet till endast 1 procent, medan vi med vår nya 5-gradiga skala inte kan begå mindre misstag än 20 procent. Att vi nu fått sifferbetyg i stället för bokstäver, har i och för sig ingen bety delse mer än att verktyget kanske blivit än trubbigare; sju möjligheter har blivit fem. Ute bland allmänheten rör diskussionen framför allt principerna för hur sifferbetygen skall användas, och däri ligger det intressanta. Det är inte så lätt att använda denna kurva. Den officiella definitionen, som liksom utgör grunden för betygsättningen, lyder på följande sätt: »Den enskilda elevens betyg uttrycker i vad mån han i relation till totala antalet övriga elever i årskursen i riket uppnått studiemålen för ämnet i fråga.» Här har vi alltså den definition, som är grundläggande. Tolka den omedelbart och rätt den som kan! Själva kärnpunkten i det nya betygssystemet är, att betygen skall ange relationen till betygen i hela riket. Men då är nästa grundläggande spörsmål: »Hur skall läraren få reda på den? Hur i all världen skall läraren i en enskild klass kunna ha en säker kunskap om hur betygen fördelar sig i hela landet? Man säger att svaret är enkelt. Vi har de standardiserade proven och vi håller på att få vissa centrala prov vad det gäller gymnasiet. Man hänvisar också till — från denna talarstol har det idag inte skett men från annat håll många gånger — det ymniga antalet konsulenter och inspektörer, vilka under hela läsåret skall hålla kontakt med så många skolor som möjligt och medelst rådgivning söka jämka betygsnivån till den för hela riket avsedda, som bygger på den Gausska kurvan. Men de svar man ger åt lärare, som är osäkra och frågar, är inte alltid så entydiga. Låt mig påpeka en sak. Som jag antydde utsändes centrala prov för gymnasiet i vissa ämnen, men man kompletterar anvisningarna med att säga att dessa prov inte skall tillmätas större betydelse än andra av lärare givna prov — detta gäller årskurs 2. Här ges alltså ingen definitiv ledning. Generaldirektör Löwbeer har flera gånger sagt — jag har själv hört det — att lärare och skolmyndigheter i tveksamma fall skall låta sunda förnuftet råda. Men sunda förnuftet är, liksom sanningen, i sig självt ett mycket relativt begrepp; vad som är sunt förnuft i Göteborg eller i Ystad, är kanske ett dåligt skämt i skolöverstyrelsen — det finns nog exempel på det! I läroplanen för gymnasiet sägs på ett ställe, att betyg i olika ämnen bör sättas i samråd med klassens lärare. På nästa sida heter det att läraren inte får låta sig påverkas av andra lärares betygsättning. Hur skall man då göra? Vidare sägs, att betygsspridningen kan variera mellan olika klasser, men samtidigt inskärps i anvisningarna, att dessa variationer bör vara mycket obetydliga. Det har hänt, att lärare, som avvikit från fördelningssiffrorna — vilket man alltså har antytt att de kunde och i vissa fall skulle göra — fått snubbor och anmärkningar från skolmyndigheterna, t.ex. skolstyrelser och inspektörer, för att de inte har hållit sig till fördelningskurvan. Oklarheterna är alltså, trots att vissa formuleringar i anvisningarna kan synas ganska tydliga, dock stora för de människor som skall sätta betygen och som är ansvariga för dem.

Den debatt som vi här för och som utgör en fortsättningsdebatt på den som har förts i pressen, är utomordentligt nyttig. Sådana här frågor har annars en tendens att försvinna. Enligt den officiella inställningen hos skolöverstyrelsen är allting utmärkt. Enskilt kan man vara ganska skeptisk — generaldirektören har själv varit det vid en hearing i utskottets andra avdelning, där han gjorde uttalanden, som jag tyckte var förnuftiga men som skolöverstyrelsen såsom ämbetsverk knappast skulle förmås göra. Dess inställning är, att sedan vi fått en ny grundskola och ett nytt gymnasium, är allt nu överlägset det gamla. En debatt som denna kan visa att allt inte är välbeställt. Skolbetygen är fortfarande betydelsefulla och ofrånkomliga, även om många skulle se fram emot att ett sådant instrument inte behövde användas — en hel del talar kanske därför. För endast några dagar sedan redovisades, att det finns ett klart samband mellan betygen och studieframgången. De ger alltså en tämligen hygglig prognos. Psykometriska instrument, som också kan användas för att göra bedömningar och prognoser, har lägre samband med studieframgång. Vi skall inte dra alltför långtgående slutsatser av detta material, sade undervisningsrådet Marklund som redogjorde härför, och det har han rätt i. Men att betygsvärderingen har sin betydelse och därför måste handhas med utomordentlig försiktighet, noggrannhet och enhetlighet, därom är väl alla med en djupare inblick i skolarbetet än så länge ense.

Herr talman! När jag hörde herr Källstad citera läroplanens föreskrifter om betygsättningen, tänkte jag på hur väldigt enkelt det låter. Men som ledare för en av Sveriges största högstadiegrundskolor vet jag, hur oerhört svårt det är för lärarna att i praktiken tillämpa dessa föreskrifter. Och när man begär hjälp från skolöverstyrelsen, får man ofta så förfärligt olika rekommendationer. Särskilt besvärlig är betygsättningen i vissa tillvalsämnena. Vi kan t.ex. ta ämnet musik, som i klass 8 kan väljas frivilligt. Det är egentligen bara verkligt musikaliska och musikintresserade barn som väljer detta ämne. Musikläraren sade till mig vid ett tillfälle: »Jag kan inte tillämpa någon skala i betygsättningen, ty de är så duktiga allesammans att jag helst skulle vilje ge dem alla betyget 5.» Jag ringde då till skolöverstyrelsen och sade att jag sökte en betygsexpert. Jag fick tala med en herre som sade: »Det kan inte hjälpas, men i någon mån måste ni tillämpa betygsskalan; bara fyror och femmor får det inte vara i en och samma grupp.» Jag meddelade musikläraren detta, och han försökte i någon mån tillämpa normalskalan, även om jag inte tror ati det blev några ettor och tvåor i den gruppen. Resultatet var att de elever, som inte fått de högsta betygen, i klass 9 helt enkelt inte valde musik utan ett ämne där de hade större chans att erhålla ett högre betyg. Från ett annat rektorsdistrikt hade man också ringt till Sö och frågat om precis samma sak men fått ett helt annat svar. Det visste jag inte förrän efteråt. Rektorn i detta skoldistrikt hade fått svaret: »Naturligtvis kan alla få fyror och femmor.» Och inte var det vare sig mitt eller den andre rektorns fel, att dessa elever blev så orättvist behandlade. Herr Nordstrandh berörde det förhållandet, att man inom en stor skola ofta anser att betygen där skall överensstämma med normalkurvan för hela landet. Skolstyrelsen fordrar helt enkelt in förslagsbetygen från skolorna. Om dessa inte följer kurvan ordentligt, kommer det en anmärkning från skolstyrelsen eller från länsskolnämnden. Det resulterar i att lärarna nästa gång följer kurvan hellre än att få en sådan anmärkning. Jag vill något beröra en annan sak, som kanske inte direkt har med detta ärende att göra men som jag tycker är oerhört viktig. Vi hade hoppats att den relativa betygsättningen skulle medföra att betygshetsen försvann. Men jag måste säga att den är värre än någonsin ute i skolorna. Jag vet inte om det beror på den relativa betygsättningen, men de arma eleverna måste mer än tidigare slåss för sina poäng för att kunna komma in i de högre skolorna. Både föräldrar och elever utövar en stor press på lärarna. Jag tycker att det är synd om eleverna, som blir oerhört hetsade i denna betygsjakt.

Herr talman! Jag är mycket glad över att dessa synpunkter framförts. Den allvarligaste anmärkningen mot den relativa betygsskalan tycker jag nämligen är att den tillämpas även på tillvalsämnena. Elever som väljer ett tillvalsämne därför att det är deras specialintresse, därför att de i de lägre klasserna haft högsta betyg i det ämnet, får alltså när de får tillfälle att specialisera sig och ta en mer kvalificerad kurs i detta ämne sänkta betyg, därför att de då inte längre jämförs med genomsnittet i en årgång utan enbart med dem som är lika skickliga och lika intresserade som de själva av ämnet. Här måste vi få en ändring till stånd, så att normalkurvan bara tilllämpas på ett ogallrat elevmaterial. Annars stimulerar man inte till det val som är önskvärt. Jag är därför mycket glad att detta tagits upp. Vi berörde det i utskottet vid vår överläggning med generaldirektören, och jag tror att skolöverstyrelsen har uppmärksamheten riktad på problemet, men detta är ändå en sak som vi bör hjälpas åt att bevaka, så att vi får fram klara bestämmelser och så att lärarna vet vad de har att rätta sig efter.
Herr talman! Jag är glad över det uttalande som gjordes av fröken Olsson. Jag vill slå fast, att det i fortsättningen alltså bör vara möjligt att t.ex. beträffande det lilla antal språkspecialister, som väljer grekiska, ge alla betyget 35.

Herr talman! Denna debatt har varit lång, och kritiken mot det nuvarande betygssystemet har varit markant. Men ändå är herr Arvidson förvånad över att debatten har kommit till stånd. De motioner som väcks i riksdagen behandlas som bekant på olika sätt; bl.a. får remissinstanser uttala sig i frågorna och ge sina meningar till känna. Jag tillhör den sorts människor som är beredd att ta sakargument, och jag hade i statsutskottets andra avdelning möjlighet att utveckla mina synpunkter. Jag hade också tillfälle att höra andras argument. Så småningom blev det klart att det fanns ett behov hos så gott som alla inom avdelningen att få diskutera denna fråga, och man enades om den skrivning, som många av oss tidigare har hänvisat till och som ledamöterna har framför sig. Jag fann då ingen anledning att framhärda i motionskravet, eftersom det fanns en så pass bred och stark opinion för att verkligen diskutera igenom det relativa betygssystem som vi nu har. Kunde man på denna väg komma fram till ett förhållande, som är bättre och mer tillfredsställande från elevernas, lärarnas och föräldrarnas synpunkt, hade jag inget att invända mot detta. Jag tillhör också dem som inte i kammaren vill dra upp hela den diskussion som eventuellt förekommit i utskottet. Enligt vad jag förstår är det nämligen resultatet av utskottsarbetet, d. v. s. utlåtandet, som skall diskuteras i kammaren, såväl i detta som i alla andra ärenden. Jag har som sagt med tillfredsställelse kunnat konstatera att så många ledamöter har ett behov av att få delta i denna debatt och att bidra till att skingra de dimridåer som tydligen, enligt vad som framkommit i alla de gjorda inläggen, finns. Om inte motionen haft något annat gott med sig, herr Arvidson, har den ändå bl.a. givit herr Arvidson tillfälle att med hjälp av bilder visa kammaren hur det nuvarande systemet fungerar, vilket jag tror har varit till nytta.

Herr talman! Herr Arvidson menade, att vi inte skulle ha sju grader i den nya betygsskalan, eftersom det var vad vi hade i det gamla systemet. Det var jag som mera i förbigående tog upp denna synpunkt, och jag får väl därför fortsätta med att säga till herr Arvidson, att detta argument är så svagt, att det knappast är något argument. Det duger emellertid utmärkt som ett varnande exempel i undervisningen i argumentationsanalys. Herr Arvidson har i vardagslag inte mycket till övers för den auktoritative katederläraren. En sådan lärare skulle närmast vara oduglig. Nu har herr Arvidson glädjande nog på ett lysande sätt i sin undervisning här i kammaren om den relativa betygsättningens teori visat, hur effektiv och magnifik en dylik katederlärare kan vara. Borta är allt tal om individualiserad undervisning — herr Arvidson utgår från att klassen är helt igenom homogen. Sådana klasser förutsätter alltså herr Arvidson finns och skall finnas.

Herr talman! Det är bara en uppgift i herr Arvidsons anförande — i vilket jag annars helt kan instämma — som jag måste få rätta. Jag syftar på exemplet att en lärare, som på ett standardprov konstaterar att medelbetyget i hans klass är 3, också bör sträva efter att få kurvans fördelning att ansluta sig så nära normalkurvan som möjligt. Det bör han naturligtvis inte göra. Han bör sträva efter att få medelbetyget 3 och inget annat, men kurvan kan ändå avvika mycket starkt från normalkurvan. Det finns klasser där fördelningen följer denna, och det är naturligtvis det normala, men det finns också klasser där mycket få elever ligger kring medeltalet. Klassen är genomsnittligt bra, men den kan ha många bra och många dåliga elever och få i mitten. Å andra sidan finns det klasser där nästan samtliga elevers prestationer är samlade i mitten och där man har mycket få — kanske inte någon — verklig topp och inte någon verkligt dålig. Då bör betygsättningen spegla detta förhållande, även om medelbetyget fortfarande blir 3. Läraren torde, om han verkligen vill ha stöd av standardproven, få göra sig mödan att rita två kurvor: en på standardproven och en på betygen. Dessa två kurvor skall överensstämma.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till utskottsledamöternas ingående diskussion om denna betygsättningsfråga. Kanske är det fel av den som inte varit med om utskottsbehandlingen att gå upp i debatten, men jag har en speciell synpunkt som jag gärna vill anföra.

I det sammanhanget tycker jag det finns anledning att erinra sig vad 1957 års skolberedning sade ungefär detsamma anförde väl också gymnasieutredningen.

Det var just själva betygsättningssystemet som sådant som skolberedningen fann anledning att sätta under debatt. Man föreslog den relativa betygsättningen, men var så osäker att man ansåg det önskvärt med fortsatt forskning på området. Nu har jag mig bekant att den sittande kompetensutredningen sysslar med dessa frågor. När utredningen är färdig med sitt arbete kanske vi kan få någon vägledning beträffande den fortsatta utvecklingen på det besvärliga betygsättningsområdet. Det jag framför allt vill peka på, herr talman, är att det hade varit bra om utskottet i sin skrivning hade givit uttryck åt behovet av fortsatta undersökningar på detta område och därvidlag hade följt upp skolberedningens tanke. Jag tror dessutom att tiden nu är mogen för att ge skolöverstyrelsen en sådan påtryckning från riksdagen. På pedagogikens område pågår nu inom skolöverstyrelsen ett utomordentligt livaktigt mutvecklingsarbete. Det gäller bl.a. utvecklingen och konstruerandet av modeller till nya undervisningssystem i skilda ämnen. Det är väl mycket angeläget att frågan om betygsättningssystemet prövas parallellt med utvecklingen av nya undervisningssystem.

Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 153 är föranlett av en motion som jag väckt tillsammans med herr Nordgren, I motionen har vi hemställt att »riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om utredning och förslag om vidgade möjligheter för skoltrötta elever att erhålla befrielse från åttonde och nionde skolåret i grundskolan samt att sådan befrielse kompletteras med rätt att erhålla denna undervisning vid senare tidpunkt». Statsutskottet har inhämtat yttrande från skolöverstyrelsen. I detta yttrande har = skolöverstyrelsen utbytt ordet »rätt», som står i motionen, mot »skyldighet» — alltså skyldighet att senare återuppta studierna i motsats till den rätt som vi har talat om, På denna felläsning, som gör att motionens syfte framstår som ett annat än vad som avsetts, grundar sedan skolöverstyrelsen i huvudsak sitt avslagsyrkande. I skolöverstyrelsens yttrande sägs också att 1957 års skolberedning anfört att en elev som slutar skolan i förtid går ut i livet med sämre kunskapsgrund än kamraterna och att man därför inte bör tillåta förtida avgång. Detta resonemang bygger på önsketänkandet att de elever som har uttalad skolleda och inte alls intresserar sig för undervisningen ändå skulle tillgodogöra sig denna i lika hög grad som sina kamrater. Utskottet har inte i sitt utlåtande tagit upp någon av de punkter i skolöverstyrelsens yttrande som jag talat om. Det ställer sig tvärtom i två tredjedelar av sitt utlåtande positivt till motionen — och yrkar sedan avslag på denna. Det finns många elever som är skoltrötta och inte vill eller kan tillgodogöra sig undervisningen. Det är inte rimligt att de skall tvingas kvar i skolan. De inverkar störande på både lärare och kamrater, och de kan själva få psykiska skador genom det tvång de är utsatta för. Flera exempel visar dock att besvärliga elever som befriats från skolgång sedan gjort en mycket god insats i praktiskt arbete. Alla är inte lämpade för teoretiska studier. Motionen syftar till att ge de elever som vill följa undervisningen större möjligheter till detta samt att ge de elever som är skoltrötta en humanare behandling. Det har också vid flera tillfällen framförts önskemål från lärarhåll om en lösning i den riktning som motionen förordar. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen II: 353.

Herr talman! För den unga arbetskraften är läget nu ett helt annat än det vi vant oss vid. Det har faktiskt ändrats högst väsentligt till det sämre sedan denna motion skrevs. Jag är inte säker på att den hade kommit till, om motionärerna hade vetat vad vi vet i dag om situationen på arbetsmarknaden. Vi räknar för första gången på årtionden med en allvarlig ungdomsarbetslöshet i vinter. De elever som slutade i skolan i våras är ännu icke uppsugna av arbetsmarknaden, och det ser dystert ut för en del av dem. Skall vi i denna situation låta 13—14—15 åringar — skall de få sluta efter sjunde klassen är många bara 13 år — gå ut på arbetsmarknaden, där de skulle få konkurrera med dem som har fullgjort sin skolplikt. Vi har förut haft den situationen på många orter, att de unga har fått platser som säkrats redan innan de slutat skolan och utan att någon ens har begärt att få se deras betyg, men den tiden är förbi för närvarande. Motionärernas förslag skulle alltså nu förutsätta, att om det finns flera sökande till en befattning, skulle arbetsgivaren ge företräde åt en 14-åring med mycket dåliga betyg från sjunde klassen framför en medsökande som är 16 år och har nioårig skolgång med fullgoda betyg! Det går helt enkelt inte. Nu har väl tanken bakom motionärernas förslag — hoppas jag — varit, att det skall vara ordnat med arbete för dessa unga innan man låter dem sluta skolan. Det är möjligt att det i vissa enstaka fall skulle gå att skaffa dem ett arbete omedelbart, men hur länge skulle de sedan få behålla det? Det blir i så fall ett fullständigt okvalificerat arbete och ett arbete av det slag som minderåriga får utföra. Vad inträffar när dessa unga pojkar — det är mest pojkar det gäller i detta fall — blir 18 år och skall ha lön som vuxna och arbete som de så småningom skall kunna försörja familj på? De står ju i ett så mycket sämre utgångsläge än sina kamrater. Då, om inte förr, kommer det att visa sig hur olyckligt det var att de fått sluta skolan i förtid; Jag vet mycket väl att herr Åkerlind har rätt i att det finns sådana som har fått sluta skolan i förtid och som kommit in i praktiskt arbete och visat sig så dugliga där, att de tack vare den utbildning de fått på arbetsplatsen kan hävda sig på arbetsmarknaden även i fortsättningen. Men detta är dock undantag. Som regel är dessa skoltrötta elever trötta inte bara på skolan, de är trötta på hemmet och de är framför allt trötta på sig själva. De befinner sig i en mycket svår utvecklingsperiod, och man hjälper dem inte stort med att befria dem från skolarbetet. De tar visserligen ett arbete när de slutar skolan, men efter kanske bara någon månad lämnar de detta arbete och råkar på drift. Det finns många exempel på elever som slutat skolan i förtid och som det har gått galet för sedan. Nu finns den möjligheten, som skolöverstyrelsen talar om i sitt yttrande och som utskottet citerar, att man som yttersta utväg tillgriper att ge dessa skoltrötta elever utvidgad praktisk yrkesorientering. Kan man alltså skaffa fram denna goda praktikplats, som är en förutsättning för att man skall låta dessa elever sluta skolan, då kan man låta dem ta detta arbete och betrakta det som praktisk yrkesorientering. Därmed har man inte låst sig för framtiden, ty eleverna är fortfarande skolpliktiga och står inskrivna i skolan, men så länge det går bra för dem och de lär sig något i arbetet kan den praktiska yrkesorienteringen undan för undan utsträckas och man kan då i dessa mycket få ytterlighetsfall låta dem få behålla sitt arbete tills skolplikten är fullgjord och de alltså kan övergå till att bli direkt anställda. Den möjligheten har prövats, och prövats med mycket stor framgång också i en del fall. Därigenom gör man dels inte den unge samma otjänst som om man i förtid släppte ut honom ur skolan och dels — och framför allt — blir det inte prejudicerande att en elev får sluta skolan om han bara är tillräckligt trött på skolan eller sköter sig tillräckligt illa där. Det är en mycket farlig väg att slå in på just därför att även mycket normalbegåvade och normalt ambitiösa elever har perioder av skoltrötthet i den åldern. Det är mycket svårt att säga till en elev: Du får sluta skolan; du är totalt omöjlig! Den där pojken försöker åtminstone bjuda till, och därför får han inte sluta fastän han också lika gärna skulle vilja göra det. Rätten att sedan komma tillbaka till skolan menar vi att alla skall ha hädanefter. Vuxenundervisningen skall byggas ut på ett sådant sätt, att alla som har otillräcklig utbildning eller en utbildning som inte passar för vad de längre fram vill ägna sig åt skall ha möjlighet att komplettera sin utbildning. De flesta av dessa skoltrötta elever är ändå sådana som har de sämsta studieförutsättningarna. Skoltrötthet kan vara en tillfällighet, men oftast drabbar denna trötthet dem som hela tiden haft stora skolsvårigheter och därför tröttnat på skolan. De skall alltså komma tillbaka och reparera sina bristfälliga teoretiska kunskaper längre fram i livet. När de inte kunde klara skolan i den ålder när inlärningsförmågan ändå var som störst, är det nog mycket få av dem som skulle kunna klara en sådan sak senare. Jag tror över huvud taget inte att vi gör eleverna någon tjänst med att ge efter på detta sätt. Herr Åkerlind nämnde att det skulle vara en lättnad för lärare och kamrater. Ja, det tror jag är riktigt! För lärare och kamrater vore det otvivelaktigt en god lösning att göra sig av med de elever som vållar besvär i skolan. Men vi har dock skyldigheter även gentemot dessa elever. Vi skall naturligtvis inte lämna dem åt deras öde och bara låta dem bli ett oroselement i skolan. Vi måste ta till vara alla möjligheter med =: observationsundervisning, med förbättrade undervisningsmetoder, med möjligheter till fria tillval, varigenom de kan ägna sig åt det de helst vill, och, som sagt, i sista hand en förlängd praktisk yrkesorientering. Men på något sätt måste vi ta hand om dessa elever. Vi har absolut inte rätt att klara oss från problemet enbart genom att skilja dem från skolan. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Fröken Olsson talar om att vi har skyldighet att ta hand om även de skoltrötta eleverna. Givetvis, det är därför som vår motion är lämnad. Vi anser att vi har skyldighet att ge dem befrielse, som annars kan få psykiska skador genom föreliggande tvång, det tvång som fröken Olsson tydligen vill omhulda. Vidare talar fröken Olsson om ungdomsarbetslösheten och om att en förutsättning för befrielse är att arbete redan är ordnat. Men hur sker det för närvarande med de elever som går ut det nionde skolåret? Vi har ingen som helst säkerhet för att dessa elever får ordnat arbete omedelbart efter det att de slutar skolan. Tänker man införa någon skyldighet att ordna arbete innan eleven får sluta sitt nionde skolår? Eller är avsikten att man i annat fall skall förlänga skoltiden? Är det en sådan tanke som fröken Olsson är inne på? Fröken Olsson säger även att mycket duktiga elever har perioder av skoltrötthet. Det är också ett skäl varför denna motion lämnades. Mycket duktiga elever kan vara skoltrötta men kan säkerligen efter något eller några år vilja återuppta studierna och fullgöra sin skolplikt. Vi har i vår motion sagt att skolplikten skall kunna fullgöras, och man skall ha rätt att få fullgöra denna plikt senast det år man fyller 21 år. Det finns inga bärande skäl för fröken Olssons motivering.

Herr talman! Även jag hyser en viss rädsla för att i dagens läge medge befrielse från åttonde och framför allt nionde skolåret. Å andra sidan har jag, stödd på vissa erfarenheter, som jag antingen själv gjort eller som har meddelats mig av lärare, vissa sympatier för att det kanske ändå måste göras litet mer än vad skolöverstyrelsen hänvisar till. Att lärare och skolledare tror, att det kan vara riktigt att öka möjligheterna till befrielse från nionde skolåret har inte, som fröken Olsson ville antyda, sin yttersta grund i att lärare och skolledare vill bli av med särskilt besvärliga elever. Det finns många andra kategorier, fröken Olsson, som kan vara besvärligare än dessa elever. Man utgår i stället från att det är meningslöst att de formellt går kvar i skolan i den ordinära formen. Skolk tillgriper dessa elever ganska ymnigt för att komma bort från skolan, och då har de löst lärarens och skolledarens problem men ingalunda sitt eget. Frågan om skolk skall jag be att få diskutera med ecklesiastikministern i morgon, om han då är närvarande, när svar ges på den fråga jag ställt. Förslaget om förlängd praktisk yrkesorientering är bra. Men jag skulle vilja utvidga det till att omfatta en hel praktiktermin, kanske till och med ett praktikår, med möjlighet för eleven att sedan direkt komma tillbaka till skolan utan att ha lämnat den. Något som också talar för en temporär befrielse från nionde skolåret är, som fröken Olsson framhöll, den utbyggda vuxenundervisningen. Vid undersökningar har det nämligen visat sig — och jag har upplevt det själv — att elever, som har betraktats som hopplösa på grund av skoltrötthet, blir en helt annan typ människor efter några år. Om möjligheterna då är större — vilket de säkerligen kommer att bli — att tillgodogöra sig vuxenutbildningen, som kommer att vara differentierad, anser jag, att de på det ena eller andra sättet kan befrias från det nionde skolåret. Utskottet hade i ett sammanhang tagit upp de vid riksdagens början väckta motioner inom socialdepartementets verksamhetsområde, vilkas behandling skjutits upp till höstsessionen och som icke hade direkt samband med ärende hos annat utskott. Motionerna som redovisades under punkterna 1)—9) i utlåtandet berörde frågor om samordning och organisation inom den sociala verksamheten, utredning om personalbehov, utvidgade resemöjligheter för vissa handikappade m.m.

Herr talman! Under senare år har genom beslut av stat, landsting och primärkommuner genomförts viktiga samhälleliga insatser på skilda vårdområden. Betydande ekonomiska bidrag och olika organisatoriska åtgärder har ytterligare markerat samhällets ansvar för den enskildes vård. Inte minst inom sjukvården har landstingskommunernas övertagande av statens mentalsjukvård medfört möjlighet till en sjukvårdens enhetliga organisation och ledning. Den tidigare splittringen av samhällets sjukvårdsinsatser bör därigenom minska eller till vissa delar upphöra. En samordnad sjukvård kommer att leda till bättre åtgärder för den enskilda männi skans behov. Men fortfarande råder det splittring beträffande den enskildes behov på vårdområdet. I motionerna 1:138 och II:176 har mina medmotionärer och jag tagit upp frågan om det splittrade huvudmannaskapet på skilda vårdområden. Vi har i motionerna givit ett flertal exempel härpå. Jag skall här lämna några exempel från vissa vårdområden. Under havandeskapstiden har den gravida kvinnan rätt till förebyggande mödravård genom landstingskommunernas försorg. Förlossningen äger normalt rum på sjukhus, och för all sjukhusvård är landstingskommunerna ansvariga, vare sig det är fråga om kroppsliga eller psykiska sjukdomar. Spädbarnet kontrolleras inom den landstingskommunala förebyggande barnavården. Ett barn som av sociala skäl behöver omhändertas för sluten vård placeras på det landstingsdrivna barnhemmet. Ungdomar som kräver skyddstillsyn omhändertas på statens ungdomsvårdsskolor. Liknande förhållande råder exempelvis inom åldringsvården. Men härvidlag är det ju i första hand gränsdragningen mellan åldringsvården och åldringssjukvården som skapar de allra största svårigheterna, och här kommer åldringarna i kläm mellan huvudmännen. Som utskottet anfört i sitt utlåtande har socialpolitiska kommittén behandlat frågan om huvudmannaskapet inom denna vårdgren. Med hänvisning bl.a. till den nya kommunindelningen skriver kommittén: »Denna utveckling för frågan om huvudmannaskapet in i nya positioner och lämnar argument både för och emot en oförändrad fördelning av vårdansvaret. Å ena sidan innebär utvecklingen jämnare spridning av vårdbehov och vårdresurser och därigenom större möjligheter att lämna och erhålla vård. Å andra sidan eliminerar utvecklingen i sig den lokal kännedom och personliga närhet som vid kommitténs bedömande varit ett starkt skäl för kommunernas primära vårdansvar.» Herr talman! Jag tror att samhällsutvecklingen liksom erfarenheten från den kommunala sociala verksamheten kommer att medverka till ett enhetligt huvudmannaskap på detta område. Mycket talar för att sådana överväganden tvingar sig fram. I ett sådant läge kommer de former av praktisk samverkan, som nu håller på att utvecklas innom åldringsvården bl.a. i Skaraborgs län, att tillföra diskussionen värdefulla erfarenheter och iakttagelser, som kommer att göra det lättare att ta ställning till frågan om huvudmannaskapet. Intill dess är det min förhoppning, liksom jag förstår att det är utskottets, ait det nya ämbetsverket för hälsooch sjukvården ställer sin sakkunskap och sina resurser till förfogande för att driva fram en tillfredsställande lösning av frågan om huvudmannaskapet på våra olika vårdområden. Herr talman! Jag har i dag inget yrkande. vid även beakta angelägenheten av utbyggd hälsokontroll och medicinsk upplysning.
Herr talman! Problemen såväl på hälsooch sjukvårdens som på socialvårdens område är många. Vi får ständigt nya bevis på det. Alla som sysslar med människovård i olika former, alla som själva sökt vård och alla som har anhöriga som sökt vård känner problemen. Radio, TV och tidningar skildrar vårdsituationen och ger ofta drastiska illustrationer av läget. Låt mig nämna bara ett enda exempel, som redovisades i pressen för några dagar sedan. I en intervju med en av de 7 000 personer i vårt land som lider av Parkinsons sjukdom fick vi veta, att denna patient skulle ha opererats 1966 men att det inte funnits någon plats. Det är brist på narkossköterskor, en brist som blivit akut de senaste månaderna, säger sjukhusledningen. Detta belyser en av de viktigaste orsakerna till den nuvarande situationen, nämligen bristen på utbildad vårdpersonal. Den bristen medför ett dåligt utnyttjande av resurserna, stängda avdel ningar och en pressad vårdsituation för personalen. Denna brist medför också att viktiga utbildningsplaner inte förverkligas. Vilka är orsakerna till bristen på utbildad vårdpersonal? Det är i hög grad otillräcklig utbildningskapacitet, för sent insatt utbildning, bristande planering och dålig samordning mellan lokaloch personalresurser. Visst har en hel del gjorts, och visst pågår planering. De centrala organen försöker följa utvecklingen. Det är bra och tillfredsställande att resurserna för den verksamheten förbättras genom den omorganisation som kommer att ske fr.o.m. 1968 i och med att den nya socialstyrelsen tillkommer. Men personalfrågorna är så avgörande att det är motiverat att nu göra en mer samlad bedömning av personalbehov och personaltillgång och behovet av utbildningskapacitet, en bedömning som bör göras inom en pårlamentarisk utredning. Det är också detta som föreslås i motion II:16. Statsutskottets majoritet anser emellertid att en sådan utredning inte skulle innebära några fördelar när det gäller att lösa vårdproblemen. Att tillsätta en parlamentarisk utredning är väl annars en arbetsmetod som vi brukar använda, i synnerhet när det gäller frågor som berör flera centrala myndigheters område och, som i detta fall, flera huvudmäns område. Det finns därför starka skäl att använda den metoden också i detta fall, i synnerhet som detta är en fråga som berör många enskilda människor och som är en viktig del av samhällets verksamhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid punkten 5 av herr Per Jacobsson m.fl.

Herr talman! Man får nästan ett intryck av att folkpartiets vårdkris har drabbats av en kris när man läser reservationen och vet mot vilken bakgrund den reservationen väckts. Jag skall inte ge mig in på att diskutera det som har betecknats som en vårdkris — vi har ju nyligen i denna kammare liksom i första kammaren haft utförliga debatter varvid man försökt förklara för varandra vad man menar med kris och klargöra läget. Detta ämne har ju inte heller herr Mundebo tagit upp. Frågan är alltså hur man skall klarlägga det framtida behovet. När vi nu har så många organ som hjälpmedel för att bedöma det framtida behovet kan det väl knappast sägas vara en god politik att tillsätta en parlamentarisk utredning. Jag lyssnade på statsrådet Asplings anförande förra veckan, och jag har senare kontrolläst det. I Riksdagsdebaiterna nummer 93, sid. 8, finns en mycket utförlig beskrivning av vilka planeringsresurser vi har på skilda områden. Jag skall inte relatera det igen; jag har inte det vackra språk som socialministern har och inte heller hans vackra röst, och det är väl också onödigt att ta upp tiden med det. Men jag vill hänvisa ledamöterna till det anförandet för att de skall få en alldeles klar bakgrund till den fråga vi nu diskuterar. Jag tror att det skulle vara vad man kallar en överloppsgärning att tillsätta ytterligare ett utredningsorgan. Vi skulle kanske kunna begränsa debatten till att gälla i vilka former man skall utreda frågor: Skall man ha parlamentariska kommittéer eller skall man ha sakkunnigorgan, skall man låta statliga verk syssla med sådant eller hur skall man gå till väga? Herr Mundebo antydde att det normala var att man tillsatte parlamentariska kommittéer. Jag tror inte att man gör det i sådana här lägen. Det är när man är rätt oklar över hur man skall gå till väga för att lösa en fråga som man gör det. Då tycker man det är klokt att sammanföra folk av skilda åsikter för att i lugn och ro begrunda frågan. I detta fall är man väl i huvudsak på det klara med vilka vägar man skall gå. Det är väl här bara fråga om hur myc ket och var man skall sätta in resurser, och det rör sig om tekniska bedömningar av de framtida behoven. Det gäller alltså en prövning med hänsyn till de resurser som finns och den bedömning av framtiden på skilda orter som man kan göra. Sedan blir det väl politikernas sak att med detta som underlag ta ställning. Vi har alltså från utskottets sida inte funnit skäl att tillstyrka motionen. Vi tror inte att saken är betjänt av bifall till motionen.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

Herr talman! Jag skulle vilja framföra några synpunkter på den motion som gäller personalutbildning inom hälsooch sjukvård m.m. Det verkar som om man från motionärernas sida menar att här skall det allmänna göra allting själv. Enligt min uppfattning hänger en del av personalbekymren inom hälsooch sjukvården samman med bl.a. de organiserade läkarnas och de organiserade sjuksköterskornas inställning till utbildningsfrågorna. Jag skulle därför vilja påkalla de borgerliga partiernas uppmärksamhet på detta fenomen. Här har man nämligen att i mycket stor utsträckning finna anledningen till att det inte varit möjligt att snabbt nog få till stånd tillräckligt med utbildningsresurser för att lösa de verkligt svåra flaskhalsproblemen inom denna viktiga sektor. Jag vet ju själv vilka betydande svårigheter det har varit att på vissa delområden kunna få fram utbildningskapacitet. Jag tänker på de många olika sorters hjälpgrupper som man behöver inom hälsooch sjukvård och som går under benämningen assistenter: röntgenassistenter, laboratorieassistenter, operationsassistenter etc. Först sedan man kunnat konstatera att det fanns ett mycket stort arbetsmarknadspolitiskt behov av dessa tjänster var det möjligt att bryta igenom denna organiserade vall av »vested interests», som rests bl.a. av de legitimerade sjuksköterskorna. Jag tror att dessa problem är värda att uppmärksammas i mycket större utsträckning än vad som i allmänhet sker, och om de borgerliga partierna kunde göra en insats här skulle vårdoch hälsoproblemen kunna lösas betydligt snabbare än vad som i dag är möjligt. De stora svårigheterna ligger på detta plan och rör mindre de resurser som det allmänna ställer till förfogande för upprättande av nya sjukhus, nya praktikantplatser och annat.

Herr talman! Jag vill bara göra en liten kommentar till de av herr Bergman anförda synpunkterna. Herr Kellgrens skall jag inte kommentera ty de kan lämpligen överlämnas till den utredning som reservanterna förordar. Herr Bergman menar att man inte bidrar till frågans lösning genom att tillsätta en särskild utredning, eftersom det redan finns så många organ som sysslar med dessa problem. Ja, det är möjligt att svårigheterna att komma till rätta med problemen delvis ligger däri att så många olika organ arbetar med frågorna och vi därför inte fått någon samlad bedömning av personalbehov, personaltillgång och utbildningskapacitet. Det är just denna samlade bedömning som efterlyses i motionen II:16 och som föranledde oss att förorda tillsättandet av en parlamentarisk utredning. Det har sagts att detta förfarande skulle fördröja utbyggnaden. Jag tror att vi är överens om vikten av snabba och samordnade åtgärder på detta område, en utredning behöver därför ingalunda fördröja utvecklingen, utan snarare påskynda denna.
Herr talman! Jag vill i korthet meddela att den samordning som sker av de skilda utredningarna försiggår inom socialdepartementets sjukvårdsdelegation.

Herr talman! Riksdagen beslöt som bekant 1965 att handikappade skall erhålla en fri resa per månad från den institution där vederbörande vistas till hemmet eller till någon nära anhörig. Om den handikappade inte själv kan utnyttja denna förmån skall föräldrar eller nära anhöriga kunna göra det i stället och besöka den handikappade på institutionen. I de likalydande motionerna I: 54 och II: 75 har föreslagits att antalet sådana fria resor skulle ökas till två per månad. Motivet härför är att föräldrakontakten med barn och ungdom är synnerligen viktig just för handikappade. För oss som har barn inackorderade på skolorter är det välbekant att barnen i regel önskar åka hem till föräldrar och anhöriga över veckosluten och är glada för det. Vi är väl alla ense om att handikappade barn och ungdomar har ett minst lika stort behov av föräldrakontakt och samhörighet som andra ungdomar — ja, deras behov av kontakt och gemenskap är t.o.m. större än hos de ungdomar som inte har något handikapp att dras med. Det har ibland framhållits att det för ungdomar med handikapp — och då gäller det främst ungdomar med psykiskt handikapp — inte skulle vara lämpligt att öka antalet hemresor; det skulle i viss mån störa vården. Detta har anförts som ett argument tidigare år när motioner i samma syfte behandlas här i riksdagen. Om så verkligen är fallet bör läkare eller föreståndare på institutionen kunna diskutera den saken med föräldrar och anhöriga i varje enskilt fall.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
Herr talman! Den fråga vi nu diskuterar behandlades också förra året. År 1965 beslöt vi om en väsentlig ökning av möjligheterna för handikappade som vistas på anstalt att få resa till anhöriga och närstående eller att få besök av dem — eller annan vårdnadshavare, som det står i lagen. Det var ett nytt grepp, och det togs därför att vi ansåg det vara väsentligt, som den föregående ärade talaren också framhöll, att hjälpa de handikappade i detta avseende. De rent medicinska skäl som herr Nilsson i Tvärålund berörde och som skulle talat emot en ökning av antalet fria resor gäller naturligtvis också för en resa. Staten kan ju inte finansiera en verksamhet som är till men för vården.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

Herr talman! I den motion som ligger till grund för statsutskottets utlåtande nr 154, punkt 7, hemställes om en utredning om de privata sjukhemmen för långtidssjuka, för lättskötta mentalsjuka samt för konvalescentvård avseende deras allmänna standard och vårdmöjligheter. Denna begäran har statsutskottet inte ansett sig kunna biträda. I motionsparet 1: 405 och II: 502 har vi påpekat vilken tillgång som de privata hemmen utgör under nuvarande knapphet på vårdplatser, vilken har sin grund i ökad efterfrågan på vård, växande grupper av åldringar o. s. v. Vi anser dock att det när det gäller de olika formerna av privata vårdanstalter finns många problem, som san nolikt inte kan lösas utan samhällets medverkan. Vi har pekat på dåliga l1okaler, brist på utbildad personal, sviktande ekonomi och många andra frågor som inte är tillfredsställande lösta. Dit hör t.ex. möjligheterna till insyn från samhällets sida. Utskottet anför att »all för allmänheten avsedd hälsooch sjukvård står under statlig kontroll». Ja, det är riktigt. Länsläkarna har till uppgift att kontrollera — för att använda utskottets egen formulering — »att minimikraven uppfylls även för de privata sjukvårdsanstalternas del». Jag har, herr talman, ingen som helst anledning att sätta i tvivelsmål att länsläkarna inte skulle fullgöra sin inspektionsplikt. Men vad är minimikrav när det gäller privata vårdanstalter? Kan dessa krav t.ex. anses uppfyllda när man, som så ofta sker, öppnar anstalter i f.d. ålderdomshem, vilka ansetts olämpliga för sitt ändamål och därför blivit utdömda? Och vad är minimikraven för personal som skall ha hand om exempelvis lättskötta mentalsjuka? Jag har i min hand ett tidningsurklipp som handlar om en inspektion av ett privat sjukoch vilohem. Inspektionen har företagits av länsläkaren och biträdande länsläkaren med anledning av kritik från personalen på hemmet. Resultatet blev att man i sitt utlåtande konstaterar att någon medicinsk vanvård inte kunnat konstateras. Detta är ganska belysande för hur små möjligheter som det egentligen finns att komma till rätta med missförhållanden på området. Alla som ute på fältet i någon mån sysslar med dessa frågor vet också, att det finns möjligheter att kringgå lagen om offentlig inspektion. Man kan driva hem i form av pensionatrörelse — de kan kallas för gästhem — och där ta emot åldringar och sjuka. Då har myndigheterna ingen möjlighet att få någon insyn i hur verksamheten sköts.

Statsutskottet har inte opponerat sig mot denna mening i motionen, och jag tolkar det som ett bevis på att vi är överens om målsättningen. Vi motionärer tror att det ur många synpunkter skulle ha varit till gagn om en utredning rörande hela frågekomplexet om de privata vårdanstalterna hade tillsatts. Statsutskottet skriver att frågan bör följas med uppmärksamhet inom den centrala sjukvårdsplaneringens ram och avstyrker bifall till motionerna. Ett avsnitt av utskottets motivering kan jag inte underlåta att beröra.

Medan denna utveckling pågår finns det ju vårdbehövande människor med i bilden, människor som också har rätt att ställa krav på samhället. I vår motion har vi även givit uttryck för vår uppskattning av den ut byggnad av samhällets vårdsektor som pågår, inte minst inom åldringsvården. Det finns anledning att än en gång slå fast att samhället gör stora insatser när det gäller sjukoch åldringsvården.

Herr talman! I denna fråga — liksom i den fröken Anderson i Lerum nyss yttrade sig om — är vi alldeles för benägna att ta saker och ting för givna. Rekommendationer utfärdas och informationer utges. Sedan slår man sig till ro med det och utgår ifrån att rekommendationerna följs i full utsträckning på alla håll. Så är inte fallet, och i våra motioner begärde vi att man skulle göra en snabböversyn av samtliga barnanstalter för att se i vilken grad rättelse har vidtagits på de punkter som påtalades i barnanstaltsutredningen. Det är av vikt att man kontrollerar i vilken utsträckning rekommendationerna verkligen följs. Det finns säkert ställen där man helt enkelt inte kan följa dem och nöjer sig därmed. Det räcker inte att vi har kloka och riktiga bestämmelser på olika områden. Vi måste också då och då undersöka hur de verkar i praktiken. Jag tänker inte yrka på någon framställning från riksdagen i detta fall, men jag hoppas att de myndigheter och institutioner som har möjligheter att göra en Översyn — nu när frågan väckts — också verkligen gör det. Vi måste få veta var åtgärderna kan sättas in. Med de starkt ökande matkostnader vi fått på senare år spelar kosthållet en mycket större roll i anstalternas budget än det gjorde förut. Det kan behövas att man ser till dels att anstalterna har tillräckliga anslag och dels att dessa verkligen används på ett förnuftigt sätt. Mycket kan säkerligen göras både för att få ett bättre och mer allsidigt kosthåll — som ligger i linje med vad vi nu vet om näringsförhållandena — och också i vissa fall för att göra besparingar när det gäller rena matkostnader, men kanske ändå mer på personalsidan. Dessa problem skall enligt min mening inte nonchaleras, utan uppmärksammas. Men, herr talman, för dagen har jag inget yrkande.

Herr talman! Jag beklagar att vid utskottets behandling ingen reserverat sig för en utredning av koststandarden på våra barnanstalter. Det vore värdefullt om alla de, som via detta riksdagstryck får upp ögonen för problemen, ville — när de besöker barnanstalter av medicinsk eller annan karaktär — studera mathållningen. Då kommer de ibland att häpna över hur mycket mjölmat och gammaldags mat som fortfarande förekommer, givetvis inte endast på barnanstalterna utan på alla anstalter, men för barnen spelar kosten kanske större roll än för vuxna människor. Det har begärts dels att en översyn av koststandarden skall företas dels att — såsom barnanstaltsutredningen har föreslagit — en vetenskaplig kostundersökning skall göras för att man skall komma till klarhet om vilken mat som bör bjudas på barnanstalterna. Utskottets utlåtande hänvisar till att statens institut för folkhälsan utarbetat en — efter vad jag förstår — allmän sjukhuskost, som tillgodoser behovet av alla erforderliga näringsämnen. Men uppenbarligen har man inte intresserat sig för att särskilt studera koststandarden på barnanstalterna.

Det borde ligga i medicinalstyrelsens och dess efterträdare socialstyrelsens intresse att göra en särskild inspektion av kosthållet. Somliga menar att detta är en fråga som rör om sjukhuset har det gott ställt eller inte, men det är det inte. Detta är i allra högsta grad en medicinsk fråga. Mer och mer börjar man förstå att det inte bara är medicin som behövs för att människor skall få hyggligt blodtryck och slippa sådana sjukdomar som sockersjuka och andra som inverkar framför allt på blodkärlen. Alltmer inser man att kosthållet har en mycket stor betydelse. Därför bör anstalterna, när de tar på sig ansvaret för barns vård, 1 detta avseende vara mycket modernare än de är i dag. Som saken nu ligger till är det ingen mening med att yrka bifall till motionerna. Om vi inte får se några ytterligare tecken på att denna fråga har tagits upp, hoppas jag emellertid att andra ledamöter och även jag själv får tillfälle att motionera om att man ser modernare på detta problem än man gjort hittills. Jag har inte något yrkande, men jag sörjer över att det inte finns någon reservation.
Herr talman! Jag kan försäkra fru Eriksson i Stockholm att om ingenting händer på detta område kommer säkerligen statsutskottets tredje avdelning att med anledning av väckta motioner kunna ta initiativ som ger utvecklingen i detta avseende den riktning som vi alla önskar. Motionärerna vill ha en utredning, liksom fröken Anderson i Lerum Öönskade en i det ärende hon berörde. Det är banalt att påpeka hur lätt det är att begära en statlig utredning om någonting som man vill ha översett. Det finns frågor i vilka vi har tagit ställning och har våra principer fastlagda. I sådana fall skall myndigheterna agera, som man säger i bevillningsutskottet. Om myndigheterna motsätter sig det, blir det riksdagens sak att tillrättaföra dem. Att ögonblickligen, när man står i en situation som denna, hävda att lösningen skall vara en utredning, tycker vi emellertid är felaktigt. Vi utgår nämligen från att när en motion har väckts och motiverats och besvarats på det sätt som vi har besvarat den innebär detta ett klart ställningstagande från riksdagen, som myndigheterna har att följa. Det är därför vi har svarat så som vi har gjort. Hade vi utgått från att vi inte skulle kunna få gehör för dessa synpunkter, hade vi naturligtvis stannat för ett utredningsalternativ. Vår syn på denna fråga — liksom på den fråga som fröken Anderson talade om — Överensstämmer emellertid med motionärernas. Vi tror att man i ett sådant fall får den bästa effekten genom att korrigera förhållandet på detta sätt. Detta är det motiv som ligger bakom vårt yrkande. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Denna motion, som nu skall behandlas av andra kammaren, väcktes i början på årets riksdag. Enligt min bestämda mening har statsutskottet begått ett misstag genom att lämna motionen vilande så länge, eftersom dess yrkande gick ut på att snabba åtgärder borde vidtagas för att genom omskolning eller vidareutbildning öka möjligheterna för arbetslösa tjänstemän till placering på andra arbetsuppgifter. Motionen var alltså rykande aktuell i januari. Tyvärr måste man säga att den fortfarande är aktuell trots att vi nu genom utskottsmajoritetens redovisning fått klarhet i att arbetsmarknadsorganen gjort åtskilliga insatser i den riktning som motionen syftar till.

Vi reservanter — vi är 14 stycken av statsutskottets 30 ledamöter — har ansett att det finns åtskilliga problem som just för tjänstemännen är särskilt aktuella och besvärliga att lösa. Jag tänker exempelvis på svårigheten i allmänhet att omplacera äldre arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Detta gäller givetvis alla sorters löntagare, men det har visat sig att problemet många gånger är ännu värre för tjänstemän som blir friställda än för andra kategorier, därför att det tar längre tid att åstadkomma en omplacering om man vill att vederbörande tjänsteman skall kunna någorlunda utnyttja sin vunna erfarenhet i den verksamhet han hittills varit sysselsatt i. Han är alltså i regel svårare att omplacera än andra arbetstagare. Man har också, tyvärr, kunnat konstatera det förhållandet att de svenska arbetsgivarna i alltför stor utsträckning har satt gränser för vad de menar med äldre arbetskraft som knappast överensstämmer med den allmänna uppfattningen. Det har t.ex. visat sig att 40 årsgränsen har blivit mer och mer aktuell vid en beskrivning av vem som är att hänföra till begreppet äldre arbetskraft. Industritjänstemannaförbundet har en statistik som visar att 50 procent av dem som blir arbetslösa under året bland tjänstemännen är över 40 år och att 30 procent är över 50 år. Mot bakgrund av vad jag redan sagt om svårigheten att placera vad arbetsgivarna kallar äldre arbetskraft är detta ett tecken på de speciella spörsmål som måste beaktas när man griper sig an med frågan om hur man skall få just de friställda tjänstemännen omplacerade i den dämpade konjunktur som vi nu befinner OSS i.

Enligt institutets bedömningar har däremot sysselsättningsmöjligheterna för tjänstemän minskat under tredje kvartalet, och man räknar med en fortsatt minskning av sysselsättningsmöjligheterna under årets sista månader. Jämfört med arbetarsidan är trenden alltså olika på tjänstemannasidan. Detta beror naturligtvis därpå att andelen tjänstemän inom näringslivet under senare årtionde har ökat högst väsentligt. Man kan säga att inom vissa industrigrenar är hälften eller nästan hälften av de anställda tjänstemän. Detta var långt ifrån fallet under tidigare perioder. Därför har rationaliseringsåtgärderna från arbetsgivarsidan och kanske med rätta satts in på just kontorsrationaliseringen och kommit att beröra i första hand tjänstemannagrupperna. Därtill kommer att en hårdnande konkurrens med utlandet medfört att strukturen inom näringslivet förändrats. Den senaste nyheten om att Atlas Copco skall flytta över en avdelning till utlandet innebär ju att vi numera har en ny typ av företagsnedläggelse inom landet genom utflyttning av företag från den svenska fosterjorden. Många andra företag har redan genomfört eller har planer i denna riktning. Jag skall inte gå in på denna aspekt, som har beröring med hela vår handelspolitik, i annan mån än att jag här nämner den som ett nytt moment i problembilden. Vi reservanter har alltså den uppfattningen att riksdagen bör uttala sig i riktning mot ökade åtgärder för att komma till rätta med berörda problem. Vi har påpekat att regeringen i nästa års statsverksproposition bör se till att öka resurserna när det gäller att omplacera arbetslösa inom den kategori jag nämnt och att tjänstemannaförmedlingarnas personal behöver få förstärkning. Jag är fullt medveten om att vissa förstärkningar redan har satts in, men icke förty är det nödvändigt att fortsätta arbetet på att ytterligare förstärka dessa avdelningar inom arbetsförmedlingarna.

Hittills har rapporten inskränkts till att omfatta bedömning av teknikerbehovet. Dessa rapporter har tidigare i år även berörts i en riksdagsdebatt under april månad med deltagande av bland annat inrikesministern. Jag har den bestämda uppfattningen att vi med den vällovliga upprustning av våra utbildningsresurser som vi har och med den breddning av möjligheterna för envar att utbilda sig till större och mera kvalificerade uppgifter än tidigare riskerar att få svårigheter när det gäller att placera dagens och morgondagens <välutbildade ungdomar.

Med dessa ord vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen som sålunda innebär att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t ger till känna att de problem, såsom de är beskrivna i reservationen, särskilt bör beaktas bl.a. när statsverkspropositionen för nästa år utarbetas.